Herr talman! Jan Ericson har frågat mig om Transportstyrelsens vilseledande besked i frågan om beskattning av husbilar. Jag har tidigare svarat på en skriftlig fråga av Jan Ericson om beskattning av husbilar. Jag vill återigen göra klart att det alltså inte skedde några ändringar i reglerna för fordonsbeskattning den 1 september 2019. Däremot påverkas fordonsbeskattningen för vissa husbilar av övergången till en ny testmetod för avgasutsläpp enligt gemensamma EU-regler, WLTP. Transportstyrelsens uppgift är att tillämpa gällande regelverk. Det är mycket olyckligt att Transportstyrelsen under kort tid gått ut med motstridiga uppgifter gällande konsekvenserna av de nya EU-reglerna. Som jag tidigare framhållit i svaret på den skriftliga frågan förutsätter jag att myndigheten ser över sina rutiner för att säkerställa att detta inte upprepas.

Herr talman! Jag är tyvärr inte nöjd med statsrådets svar. Min fråga var ju på vilket sätt ministern avser att hålla tillverkare, återförsäljare och kunder skadeslösa för de vilseledande besked som Transportstyrelsen lämnade i frågan om beskattning av husbilar. Denna fråga besvaras ju inte över huvud taget. Herr talman! Låt oss ta det från början. I våras var det stor uppståndelse kring Transportstyrelsens hot om nya beskattningsregler för nya husbilar. Branschen var orolig, och många husbilsköpare avvaktade. Så kom ett glädjande besked i slutet av juli, då Transportstyrelsens verksamhetsansvarige gick ut med ett tydligt offentligt besked i en debattartikel i Göteborgs-Posten. "När den nya lagstiftningen träder i kraft den 1 september förändras inte uttaget av fordonsskatt för husbilar", skrev hon. Tydligare kan det knappast bli. Branschen pustade ut, och försäljningen av nästa årsmodell av husbilar för leverans till våren rullade på. En månad senare, den 23 augusti, gjorde så Transportstyrelsen helt om, bara en vecka innan den nya beräkningsmodellen WLTP skulle träda i kraft. Från och med den 1 september 2019 ska vissa husbilar vara testade med en ny testmetod för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning. Detta värde kommer att ligga till grund för beskattning. Beskedet omfattar enligt branschen 95 procent av de husbilar som saluförs på marknaden. Under den månad som gick hann många återförsäljare i god tro beställa husbilar av 2020 års modell, som inte kommer att gå att sälja. Tillverkarna kommer att få minska produktionen. De som köpt husbilar under sommaren för leverans till våren kommer att få en oväntad skattechock, och många kommer dessutom att avstå från att byta upp sig till mer miljövänliga och säkrare husbilar. Frågan är vad som föranledde Transportstyrelsen att göra helt om i frågan. Var det deras eget beslut, eller var det efter påtryckningar från regeringen? Herr talman! I sitt svar skriver statsrådet att Transportstyrelsens uppgift är att tillämpa gällande regelverk. Men EU-bestämmelserna gäller endast avgasmätningen, inte beskattningen. Om regeringen vill kan man givetvis ge Transportstyrelsen direktiv att inte låta de nya avgasreglerna ligga till grund för beskattning. Faktum är att om hälften av alla spekulanter avstår från att köpa ny husbil och i stället importerar från utlandet förlorar staten mer pengar än man vinner på den höjda skatten på grund av att man tappar stora momsintäkter. Det är sannolikt en ren vinst för statskassan att stoppa den nya beskattningen. Herr talman! I går träffade representanter för husbilsbranschen två statssekreterare i Regeringskansliet för att diskutera saken. Statssekreterarnas besked var, kortfattat, att de såg problemen men att det inte var möjligt att göra något åt saken. Min fråga till statsrådet är självklart varför det inte är möjligt. Är för övrigt samtliga fyra partier som står bakom statsbudgeten överens om att låta Transportstyrelsens besked om en kraftig skattehöjning slå igenom, eller är det bara de två regeringspartierna som står bakom detta? Herr talman! Vid ett besök på husbils och husvagnsmässan på Elmia för några veckor sedan meddelade jag Moderaternas linje i frågan. Vi anser att Transportstyrelsens första besked självklart ska gälla. Uttaget av fordonsskatt för husbilar ska inte förändras till följd av det nya sättet att mäta avgaser. Det är en anständighetsfråga att man som svensk medborgare ska kunna lita på ett tydligt och oreserverat offentligt besked från en ansvarig tjänsteman vid en svensk myndighet. Att statsrådet Eneroth så lättvindigt slår ifrån sig frågan tycker jag är anmärkningsvärt. Det devalverar förtroendet för svensk politik och svenska myndigheter. Herr talman! Låt mig upprepa mina fyra frågor till statsrådet Eneroth: Har statsrådet eller regeringen på något sätt påverkat Transportstyrelsen att ändra sitt första besked? Är samtliga fyra partier bakom budgetöverenskommelsen överens om att husbilar ska drabbas av kraftigt höjd skatt? Varför är det inte möjligt att låta Transportstyrelsens första besked gälla? Vad avser statsrådet annars att göra för att hålla de drabbade skadeslösa?

Herr talman! Det finns flera olika delar i frågan om skatten på husbilar. Det handlar om att den ansvariga myndighetens svar och Finansdepartementets svar både är icke-svar och hänvisande svar som blir vilseledande. Den ena hänvisar till den andra. Det är också så att Sverige sticker ut med att införa skatten jämfört med vad man gör i länder omkring oss. Detta påverkar oss, som vi precis har hört. Det handlar även om turism, om branschen, om tillväxt och om husbilsägarna. Det är faktiskt anmärkningsvärt att Finansdepartementet och Transportstyrelsen om vartannat hänvisar till olika besked. Det har kommit motstridiga uppgifter till en hel bransch, som har försökt att få svar under det första halvåret i år. Hela våren gick åt till att försöka få kontakt med och ett svar från Finansdepartementet och Transportstyrelsen. Husbilsbranschen skrev i somras - mitt under semestrarna, när det är högkonjunktur - i Göteborgs-Posten. Själv skrev jag samtidigt i Sydsvenskan om läget. Det har kommit mycket oklara besked. Dessa besked är viktiga både för dem som ska köpa och för en hel bransch som ska hantera det. Det gick inte att missförstå det som sas i Göteborgs-Posten från myndigheten om att det inte skulle bli någon skatt på husbilar, precis som Jan Ericson har tagit upp. Då förväntar man sig ju också att det är på det viset. Den 23 augusti kom så detta motstridiga besked - ett kontrabesked från Transportstyrelsens pressansvarige. Det beskedet löd: Ni ska betala skatt! Detta skedde en vecka före den 1 september, då de nya bestämmelserna skulle träda i kraft. Transportstyrelsen sa då att de gjort fel med informationen och att det blir en skattehöjning. Hur är det möjligt, kan man fråga sig. Den andra delen i denna husbilsskattehärva, om man får kalla den så, är att varken Tyskland eller Norge väljer den svenska regeringens väg med stor skattehöjning på husbilar. Det gör att Sverige ensamt står med detta införande. Det stryper en gren inom turismen i det egna landet. Dessutom snedvrids konkurrensen, och det är ju illa. Dessutom leder agerandet till att det kan bli gråimport - parallell import, som Jan Ericson var inne på - från Europa. Då förlorar man skatteintäkterna - det blir ingen vinst på det hela. Vi får dessutom avsked och uppsägningar och en mindre bransch om folk väljer att köpa på annat sätt. Det är inte försvarbart att låta radikala och oskäliga skattehöjningar straffa ut en hel bransch och en specifik fordonstyp. För två år sedan betalade en husbilsägare 5? 000 kronor i skatt. Sedan höjdes skatten till 14 000, och nu är vi uppe på en summa strax under 30 000 eller däromkring. Det är inte rimligt att på det viset schablonmässigt lägga en skatt på husbilar och att likställa detta uttag med uttaget för en tung lastbil. Det ger heller inte en rättvisande bild av husbilarnas klimatpåverkan. En husbil körs i genomsnitt betydligt mindre per år än en tung lastbil. Därför är detta en orimlig skatt för husbilsägare, och den slår hårt mot svensk husbilsindustri. Husbilsbranschen omsätter 15 miljarder per år, och av dem kommer 74 procent från den inhemska turismen. Det finns 100? 000 registrerade husbilar i Sverige, och cirka 5 000 personer arbetar inom branschen. Jag vill ansluta mig till de frågor som Jan Ericson har ställt och inväntar regeringens svar.
Herr talman! Tack både Jan Ericson och Ann-Charlotte Hammar Johnsson! I det första inlägget hävdas det att jag på något sätt skulle ta lättvindigt på Transportstyrelsens felaktiga besked. Det gör jag definitivt inte. Man måste kunna lita på myndigheterna. I en debattartikel, vilket förvisso är ett ovanligt sätt att kommunicera myndighetsuppfattningar, gavs ett felaktigt besked. Det kommer jag att ta upp i en myndighetsdialog. Det är viktigt att man rättar till detta; sådana misstag får inte ske. Det skedde också en korrigering, både under hand och sedan offentligt. Jag är mer bekymrad över den lättvindighet som inte minst Jan Ericson uppvisar när det gäller klimatfrågan och klimatkrisen. Jag ska citera Jan Ericson: "Tack vare ökad koldioxid blir jorden grönare. Jag anser inte att det finns något forskningsstöd alls för att det pågår en klimatkris." Detta sa Jan Ericson, företrädare för ett parti som nu går fram och inte bara kritiserar klimatbeskattningen på fordonsflottan utan föreslår en mångmiljardskattesänkning av bensinskatten. Jag vet inte om det är 6 miljarder eller 5 miljarder. Jag är lite nyfiken på att höra om Jan Ericson kan redovisa hur stor den skattesänkningen i så fall ska vara. Detta är i ett läge där miljontals ungdomar demonstrerar på världens gator av oro för klimatkrisen. Greta Thunberg är den kanske mest kända svensken just nu. Världens experter talar om förutsättningarna att följa Parisavtalet, och vi ser orosrapporter över den ökande klimatkrisen runt omkring i världen. Man kan välja sina frågor att fokusera på. Självklart ska myndighetskommunikation vara korrekt. Det är viktigt, och det kommer vi att understryka i myndighetsdialog. Det är viktigt i relation till branscher så att man vet de rätta förutsättningarna. Att det under några veckor i juli och augusti fanns en oklarhet om vilka besked som gäller är inte bra. Om någon skulle uppleva skador på grund av detta har man att vända sig till Justitiekanslern. Det finns naturligtvis en ordning och struktur för detta i Sverige. Men utgångspunkten måste vara att man ska kunna lita på besked från myndigheterna. Det förekommer inte några påtryckningar eller någonting annat från Regeringskansliet eller regeringen, så som det påstås i interpellationen. Återigen: Jag tycker att det är oroväckande när företrädare för ett av de stora oppositionspartierna tar så lättvindigt på klimatkrisen och så uppenbart väljer andra ekonomiska prioriteringar när det gäller vilka insatser vi ska göra för att styra om transportsektorn till att bli hållbar.

Herr talman! Nu är det ju inte statsrådet som frågar ut eller kritiserar ledamöter i interpellationsdebatterna, utan det är ledamöterna som ställer frågor till statsrådet. Jag tycker inte att klimatfrågan rättfärdigar att myndigheter ger felaktiga uppgifter till medborgarna. Det är det som den här interpellationen handlar om. Den handlar inte om klimatdebatten, utan den handlar om vilket besked från en svensk myndighet man har rätt att kunna lita på. Och där har faktiskt Tomas Eneroth som ansvarig minister i uppgift att se till att myndigheterna gör det jobb som de ska. Tomas Eneroth nämner myndighetsdialog som lösning på det här. Ja, det kan möjligen vara en intern lösning mellan ministern och myndigheten, men det hjälper ju inte de människor som har drabbats av detta. Tomas Eneroth säger att en av de stora husbilstillverkarna i Sverige, som har varslat 25 personer på grund av denna olyckliga skattehöjning på husbilar, kan vända sig till Justitiekanslern. Jag tror inte att Justitiekanslern tar upp en sådan fråga. Jag tror inte heller att det är en fråga för Justitiekanslern att alla de återförsäljare som jag har haft kontakt med kommer att få sälja betydligt färre husbilar, vilket kommer att göra att de måste varsla personal. Det stora problemet är att man jämställer husbilar med andra tunga fordon, precis som Ann-Charlotte Hammar Johnsson nämnde här. Husbilen är en väldigt speciell typ av fordon. I Frankrike till exempel anser man att det är ett hus på hjul, och vad jag har förstått tar man inte ut någon fordonsskatt alls på husbilar i Frankrike. I Sverige har vi ett helt annat synsätt. Här ska man alltså med de nya reglerna betala kanske uppemot 35 000 kronor om året i fordonsskatt för en husbil. Det är naturligtvis helt oskäligt och orimligt. Jag tycker tyvärr att statsrådet tar det här lite väl lättvindigt. Jag känner ju statsrådet Eneroth som en seriös och erfaren politiker och har ändå lite svårt att tro att han innerst inne tycker att detta är rimligt, vare sig skattenivån eller att en svensk myndighet offentligt i en tidning går ut och så kategoriskt och tydligt ger beskedet till svenska folket: När den nya lagstiftningen träder i kraft den 1 september förändras inte uttaget av fordonsskatt för husbilar. Man skriver så i tidningen. Detta klara och tydliga besked till branschen och kunderna är undertecknat av den verksamhetsansvarige vid myndigheten, och en månad senare gör man precis tvärtom och lurar människor. Jag tycker att det är helt oacceptabelt. Statsrådet borde ta det på mycket större allvar och inte bara hänvisa till en kommande myndighetsdialog utan ta tag i frågan och säga, precis som man har gjort i exempelvis Norge: Vi skjuter på beslutet och gör en ordentlig analys av hur husbilar rimligen bör beskattas. Det finns en annan konstig effekt av detta. Riktigt stora och tunga husbilar beskattas på ett annat sätt, alltså som tunga lastbilar. Det innebär att en riktigt stor, tung och exklusiv husbil kan ha en fordonsskatt som bara ligger på 4 000-5 000 kronor om året, medan de mindre husbilarna får 30 000 kronor om året i fordonsskatt. Detta är helt orimligt. Då borde man rimligen göra en översyn av vad som är en rimlig beskattning av en husbil och under tiden frysa beslutet hos Transportstyrelsen, i enlighet med det besked man faktiskt gav till människor i somras. Den moderata linjen är att vi ska stå fast vid det som myndigheten har sagt och sedan titta på frågan i lugn och ro. Det hade varit ett rimligt sätt att hantera saken.

Herr talman! Transportstyrelsen ligger ju inom infrastrukturministerns ansvarsområde, medan detta berör även andra områden i Regeringskansliet och såväl Finansdepartementet som Näringsdepartementet. Att människor väljer att semestra i husbil gynnar både landsbygd och glesbygd. Det bidrar till handel och konsumtion på platser som behöver intäkter för att behålla verksamheter och jobb. Detta har inte minst nämnts i regeringsförklaringen. Genom sina inköp i vårt avlånga land bidrar de som semestrar i husbil till att livsmedelsbutiker, tankställen och lokala sevärdheter kan fortleva. Försäljning av närproducerade hantverk och produkter får också en extra skjuts. Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande näringar. Den skapar möjligheter för tillväxt, sysselsättning och utveckling över hela landet. Med tanke på vad infrastrukturministern nyss svarade Jan Ericson kan man ju fundera på om det är meningen att den här delen av vårt näringsliv, där vi semestrar och gör avtryck när vi rör oss, ska tas bort från Sverige. Ska vi sluta att ha en besöksnäring, med tanke på den diskussion som förs? Eller är det rimligt att vi i Sverige fattar beslut som i det stora hela inte har en sådan påverkan? Jag tycker att det här är en anmärkningsvärd diskussion som inte leder till hur Sverige ska ta sig framåt i världen. Regeringen har slagit fast att Sveriges attraktionskraft som besöksdestination är en viktig fråga och konstaterar på sin hemsida att fler turister och längre vistelser ger besöksnäringen stora affärsmöjligheter inom dess olika branscher. Näringsministern! Ska vi ha en besöksnäring, och ska man som svensk kunna röra sig i landet? Jag vill ha svar på om vi ska vi ha en Transportstyrelse som ger rätt besked och om vi kan göra som i Norge.
Herr talman! Jag måste säga att jag blir förvånad över det senaste inlägget från Ann-Charlotte Hammar Johnsson. Vi har haft en kraftig ökning av besöksnäringen i Sverige under senare år. Vi har satt rekord när det gäller campingturism. Den här regeringen har sett till att besöksnäringen har stärkts ordentligt. Det kan så vara att svenskar väljer att semestra mer hemma och att turister kommer hit tack vare vår fantastiska natur, vår möjlighet att erbjuda bra besöksmål, vår valutakurs eller annat. Låt oss bara konstatera att besöksnäringen utvecklas positivt. Att tro att detta skulle förändras radikalt för att en myndighet i en debattartikel i Göteborgs-Posten ger ett felaktigt besked tror jag med förlov sagt är att dra lite stora växlar på en fråga. Det är givetvis inte acceptabelt att en myndighet ger felaktiga besked. Vi måste kunna lita på myndigheter. Det måste därför korrigeras, och det gjordes efter ett antal veckor. Som statsråd ser jag allvarligt på detta, och därför tar vi upp det i en myndighetsdialog. Någon annan indirekt styrning är jag faktiskt begränsad att göra. Annars kallas det ministerstyre, och då får jag tala med ledamöterna i konstitutionsutskottet, vilket jag helst vill undvika. Därför är det viktigt att man i myndighetsdialog och på annat sätt klargör att det måste vara rätt information från myndigheten. Det är inte bara i beskedsfrågan skon klämmer för Moderaterna utan i skattefrågan. I sin budget kommer Moderaterna givetvis att ha helt andra prioriteringar. Ni vill sänka skatterna på det som är klimatpolitik. Det kunde vi se i M-KD-SD-budgeten som ni röstade igenom för knappt ett år sedan och som innehöll kraftiga besparingar på klimatpolitiken. Dessutom är ert offentliga uttalande om att ni inte avser att höja koldioxidskatter utan tvärtom sänka skatter på det som är miljöstörande en tydlig signal om på vilket allvar Moderaterna tar klimatfrågan. Jag är bekymrad över detta. Jag är bekymrad över när ledamöter i Sveriges riksdag säger att det inte finns någon klimatkris eller att ökad koldioxid gör jorden grönare - detta i ett läge när miljontals ungdomar världen över är oroade och engagerade och när världens forskningsexperter säger att vi måste agera här och nu. I Sverige har vi haft en bred samsyn i detta under en längre tid, med klimatlag och klimatberedning, men den nya våg av populism jag ser inom Moderaterna gör mig oroad. Vad gäller grundfrågan ska man självklart kunna lita på myndigheters besked. Om det sker misstag, vilket det gjorde i detta fall när ett felaktigt besked gavs i en debattartikel, ska det korrigeras så snart som möjligt. Har Jan Ericson någon bild av hur många fordon som såldes under de fyra veckor då det rådde ovisshet om beskattningen för husbilsbranschen? Drabbas man av skador har vi en ordning i Sverige som innebär att man kan vända sig till Justitiekanslern. Man ska kunna lita på myndighetsbesked, och de ska korrigeras om det blir felaktigheter. Ett besked i en debattartikel i Göteborgs-Posten ska givetvis vara korrekt, och det var det inte. Men att tro att det förändrar förutsättningarna för till exempel hela den svenska besöksnäringens utveckling är med förlov sagt inte en seriös argumentation. Återigen: Jan Ericson är svaret skyldig vad gäller klimatfrågan. Ser Moderaterna inte den klimatkris vi har framför oss? Förstår ni inte de besked som kommer från världens experter? Hör ni inte de ungdomar som demonstrerar ute på världens gator? Blundar ni för det som just nu pågår? Det gör mig orolig, för jag trodde ändå att Moderaterna var ett stort oppositionsparti som var berett att ta ansvar också för framtidens stora frågor.

Herr talman! Statsrådet fortsätter att försöka leda in detta på något helt annat än vad det handlar om. Det här är ingen klimatdebatt, utan vi debatterar skatten på husbilar. I sin budget satsade Moderaterna lika mycket pengar som Socialdemokraterna gjorde bara något år tidigare. Att ministern kallar detta för en katastrofal slakt är ganska intressant. Jag tror för övrigt inte att höjd skatt på husbilar löser jordens klimatproblem. Vi har fått uppgifter från husbilsbranschen om att årets försäljning av husbilar hittills har minskat med 50 procent. Det är ganska dramatiskt. En av de stora tillverkarna har varslat 25 personer, och ett antal återförsäljare kommer också att varsla. Vi talar mycket om turism och gröna näringar och om att semestra på hemmaplan i stället för att flyga till Thailand. Samtidigt straffbeskattas en av dessa grenar, det vill säga husbilsägandet. Det går inte riktigt ihop om man tar klimatfrågan på allvar. Samtliga fyra partier i januariöverenskommelsen står bakom beskedet från Transportstyrelsen. Därmed är alla fyra partier medansvariga till att man inte kan lita på en svensk myndighet. Beskedet står alltså fast trots att myndigheten har gett ett annat besked. Jag tycker att det är ganska allvarligt. Låt mig upprepa den moderata linjen: Vi tycker att det första beskedet från Transportstyrelsen ska gälla. Man måste kunna lita på en myndighet. Sedan ska man i lugn och ro utreda den långsiktiga beskattningen av husbilar, med tanke på husbilens särart. Den är inte i första hand ett transportmedel utan ett fritidsboende på hjul. Att ministern inte skulle ha möjlighet att ge instruktioner till en myndighet om hur den ska hantera en sådan här komplicerad fråga stämmer givetvis inte. Det är klart att han kan göra det om han vill göra det. Frågan kan till och med lyftas upp i riksdagen. Givetvis går det att lösa, och jag hoppas att ministern tar detta på allvar.
Herr talman! Jag förstår att Jan Ericson undviker klimatdebatten och inte vill ha den här även om, allvarligt talat, frågor om koldioxidbeskattning och beskattning av fordonsflottan numera är en klimatfråga. Transportsektorn står för störst del av utsläppen. Klimatpolitiska rådet pekar ut att den största utmaningen vi har är att nå 70-procentsmålet för transportsektorn. Vi har kommit en bra bit på väg och är ungefär halvvägs, men det återstår mycket. Jag har min bakgrund i fordonsindustrin och känner väl till både husbilsbranschens och övriga fordonsindustrins stora utmaningar vad gäller omställningsarbetet. Här finns ett starkt engagemang och en vilja att ställa om, hitta nya drivlinor och klara klimatutmaningen. Man blir inte behjälpt i detta arbete av tron att frånvaron av styrsignaler är den bästa möjligheten. Vi satsar på forskning, utveckling och innovation. Det är det bästa sättet att klara omställningen och visa omvärlden att det går att ställa om. Återigen: Jag är bekymrad över att Moderaterna på senare år har valt att nedprioritera klimatpolitiken i ett läge då samtliga Sveriges partier borde ha en helt annan prioritering. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi skulle kunna göra så otroligt mycket mer, vilket skulle kunna sprida hopp i omgivningen och skapa näringspolitiska förutsättningar för inte minst svensk fordonsindustri på exportvärldens olika marknader. Vad gäller grundfrågan är det olyckligt att en myndighet ger ett felaktigt besked i en debattartikel. Sådant måste korrigeras. Men det är också olyckligt om man tror att ett felaktigt besked i en debattartikel, som korrigeras några veckor senare, får helt oöverstigliga konsekvenser för svensk besöksnäring. Givetvis kommer jag som statsråd att agera i dialog med Transportstyrelsen så att misstaget inte upprepas och felaktiga besked ges. Återigen: Klimatfrågan är något som vi måste ta på allvar, och jag tycker att det framgår av denna debatt att Moderaterna inte längre gör det.